Herr talman! Vi skall nu på sedvanligt sätt behandla finansutskottets betänkande om den kommunala ekonomin. Till betänkandet är inte mindre än 27 reservationer fogade, och av dem svarar vi moderater för 10. Man skulle av detta kunna dra slutsatsen att det kommer att bli en lång och hård debatt om den kommunala ekonomin, men det är inte säkert att så blir fallet. Med undantag av några viktiga grundläggande frågor verkar det som om uppfattningarna när det gäller den kommunala expansionen och möjligheterna för kommunerna att höja skatterna snarare konvergerar än divergerar. Vi moderater tycker att det är utmärkt, eftersom uppfattningarna i regel har gått åt vårt håll. Det gäller kommunalt skattestopp, att skatterna skall sänkas och att direktiven till den kommunalekonomiska kommittén säger att utdebitteringen i varje fall inte bör vara över 30 kr. Ytterligare steg åt det moderata hållet är regeringens nedskrivning av den kommunala volymökningen till högst 0,5 % per år i den långstidsbudget som presenterades i kompletteringspropositionen för några dagar sedan. När det gäller volymexpansionen talade propositionen i januari om mindre än 1 %, nu gäller det inte mer än 0,5 %. I nästa budget om socialdemokraterna får lägga fram den skulle man säkert vara nere på 0 %. Varför följer ni inte det moderata förslaget när det gäller volymexpansion redan nu, Arne Andersson i Gamleby? Då skulle ni slippa skicka olika signaler till kommunerna, som alltid har legat över regeringens ramar för volymexpansion. Sedan år 1985 har kommunerna ökat med ungefär 1,5 % årligen i volym. Nu är man vid vägs ände. Expansionen för kommunernas del kan inte fortsätta. Det erkänner regeringen indirekt genom den ändrade målsättningen i kompletteringspropositionen. I den kommunalekonomiska kommittén sitter representanter för partierna. Det medför att många av frågeställningar som har diskuterats i utskottet och som också finns upptagna i betänkandet, både i majoritetstexten och reservationerna, också kommer att behandlas i utredningen. Herr talman! Det är ett av skälen till att jag endast yrkar bifall till reservationerna nr 1 och 23 samt begär rösträkning på dem. Naturligtvis står vi moderater bakom även de övriga reservationerna där våra namn förekommer. Men för tids vinnande har jag begränsat mig till de två nämnda. Herr talman! Kommuner och landsting disponerar över utomordentligt stora reala resurser. Genom en effektivare förvaltning och omprioritering skulle en god kommunal service kunna ges inom en oförändrad total ram realt sätt, vilket vi moderater har föreslagit. Den tidigare så snabba expansionstakten ökar möjligheterna till en betydande effektivisering av verksamheten. Om de kommunala monopolen bryts kan privata alternativ och entreprenader bli regel snarare än undantag som det är i dag. Härigenom kan man uppnå ökad välfärd genom valfrihet för konsumenten samtidigt som den friare konkurrensen ger effektivitetsvinster. Vi har där ett problem i kommunerna i dag. De styrs i hög grad av statliga regleringar och bidragsbestämmelser. Enligt vår uppfattning har det varit en målmedveten socialdemokratisk politik som har gått ut på att detaljstyra kommunernas verksamhet och service till medborgarna. Om det skall bli möjligt att skapa en god kommunal verksamhet, måste enligt vår uppfattning den statliga styrningen av den kommunala verksamheten minska markant. Först då kan vi tala om en verklig decentralisering av besluten och därmed en anpassning till de lokala förhållanden som råder. Direktiven i utredningen pekar även i det här fallet åt det moderata hållet. Men vi har ännu inte sett något resultat. Det vore därför intressant att höra Arne Anderssons uppfattning på den här punkten. Det brukar ofta framhållas i den kommunala debatten att ökade anslag till den offentliga verksamheten automatiskt medför bättre service. Vi tycker dock inte att det sambandet finns längre. Högre anslag kan till och med ge mindre verksamhet beroende på ineffektivitet. Det finns dessutom flera mätningar av produktivitetens utveckling inom skilda sektorer som visar att den kommunala verksamheten genomgående har haft en mycket långsam och t.o.m. negativ produktivitetsutveckling. I de tre dominerande kommunala verksamheterna hälso och sjukvård, utbildning och social verksamhet som svarar för över 80 % av de kommunala utgifterna och närmare 90 % av de anställda, har produktivitetsutvecklingen varit negativ under de senaste åren. Dessa sektorer har varit inlåsta inom den offentliga sektorn, vilket inneburit onödigt stora kostnader samt en kraftig begränsning av medborgarnas valfrihet. Litet ironiskt kan man konstatera att det är enbart hushåll som har höga inkomster som har valfrihet i dag. De kan utnyttja de alternativ som finns utanför den offentliga sektorn. Så går det med socialdemokratisk politik. Vi moderater har sagt att vi vill att den kommunala tillväxten skall upphöra realt sätt. Men vi anser att det finns stora förutsättningar att erbjuda en oförändrad eller t.o.m. bättre kommunal service inom ramen för oförändrade kommunala utgifter. Det kan ske om den produktivitetsminskning som vi upplevt under så lång tid upphörde och vändes i sin motsats på en eller ett par procent per år. Den nolltillväxt i volym som vi förespråkar låter sig alltså väl förenas med höga ambitioner förutsatt att bättre förutsättningar för effektivisering skapas och tas till vara. Speciellt viktigt är att de statliga bestämmelser som nu finns och som försvårar eller förhindrar ökad konkurrens tas bort. Ofta är dessa bestämmelser knutna till statsbidrag i olika former som genom sin utformning lätt får en kostnadsdrivande effekt. Nu har t.ex. finansministern upptäckt detta och uttalat sig för en sådan här avreglering i överläggningar med kommun och landstingsförbund. Men inga sådana förslag fanns i budgetpropositionen. Det tycker vi är anmärkningsvärt. Vi moderater har länge framhållit att den statliga styrningen av kommuner och landsting måste minskas radikalt. Många av de specialdestinerade anslagen har en snedvridande effekt och motverkar dessutom effekten av skatteutjämningsbidragen. Kommuner lockas av bidragsbestämmelser att välja verksamheter som är samhällsekonomiskt dyrare på grund av att bidragen då blir större. Många kommuner väljer utbyggnad av daghem i stället för familjedaghem som ett exempel. Även om den kommunalekonomiska kommittén nu arbetar med dessa frågor så anser vi moderater att man redan till nästa år måste slå samman flertalet specialdestinerade statsbidrag till kommun och landsting till ett allmänt kommunalt bidrag som fördelas på ett med de specialdestinerade statsbidragen ekonomiskt likvärdigt sätt. De neddragningar av det statliga stödet till kommuner och landsting som vi moderater har talat om kan ske över det allmänna bidraget. De bestämmelser och detaljregleringar som är kopplade till statsbidraget vill vi naturligtvis också skall avvecklas samtidigt. Kommunerna kan på det sättet utan hinder av statliga bidragsvillkor bestämma uppläggning, inriktning och omfattning av skilda verksamheter så att det passar den enskilde kommunen och dess invånare bäst. Herr talman! Under de år som jag har suttit i finansutskottet har utskottet besökt Danmark och Norge. Man kan konstatera att man i inget av de två länderna klarar sig utan någon form av kommunal skatteutjämning. Så är det även här i Sverige. En av förutsättningarna för en god kommunal verksamhet över hela landet är faktiskt att det finns ett väl fungerande skatteutjämningssystem. Det systemet skall utjämna de yttre förutsättningarna som kommunerna inte själva kan påverka i någon nämnvärd utsträckning. Det gäller i första hand kommunens skatteunderlag, befolkningssammansättning och kostnadsläge men däremot inte de kostnadsskillnader som orsakas av olika standardval för verksamheten inom kommunerna. Den kommunala skattesatsen skall vara ett uttryck för den kommunala självstyrelsen och spegla den avvägning mellan offentlig och enskild verksamhet som kommunens befolkning väljer -- ingenting annat. Däremot bör rundgång av bidrag och avgifter mellan stat och kommuner på sikt försvinna helt. Ett system där kommunerna betalar in skattepengar till staten, som i sin tur betalar tillbaka dem i form av riktade bidrag, är inte bara opraktiskt utan leder också till fördyringar och urgröpningar av den kommunala självstyrelsen. Vi moderater kan inte acceptera ett sådant system, och det rör sig inte om några små belopp. I dag är skatteutjämningsavgiften 79 öre per skattekrona för kommunerna och 56 öre för landstingen. Nu föreslår regeringen en höjning med ytterligare 11 öre för både kommuner och landsting och dessutom en särskild avgift för nästa år på 25 öre för både kommuner och landsting. Om det förslaget genomförs kommer skatteutjämningsavgiften att öka från 1 kr. och 35 öre i dag till 2 kr. och 7 öre nästa år. Enligt min uppfattning illustrerar det på ett mycket tydligt sätt den absurda omfattningen av den ökade rundgången mellan stat och kommun. En ännu mer absurd avgift är den s.k. Robin Hoodskatten, som nu har utvidgats till att gälla alla kommuner med ett eget skatteunderlag som överstiger 100 % av medelskattekraften. Det rör sig om 42 kommuner. Vi har alltid sagt att det inte är rimligt att kommuner som hushållar väl med skattebetalarnas pengar, bedriver en effektiv och mindre kostnadskrävande verksamhet, vilket sammantaget gör kommunerna attraktiva att bo i, skall bestraffas av staten och tvingas höja skatten. Det är ju faktiskt så att det är kommunens invånare och skattebetalare, inte kommunen i sig, som betalar den här särskilda skatteutjämningsavgiften. Ja, det är faktiskt så, att invånare med låga inkomster i kommuner som drabbats av Robin Hood-skatten kan få bidra till utgifter för invånare med höga inkomster i andra kommuner. Man skulle kunna sammanfatta det med att säga att skatteutjämningsavgifterna, både den allmänna och den särskilda, i praktiken är en statlig kommunalskatt, som fastställs av staten och betalas av kommunens invånare, oavsett ekonomiska förutsättningar. Ännu mer upprörande blir Robin Hood-skatten när man vet att två kommuner, Danderyd och Lidingö, får på marginalen betala mer i avgift till staten än de får in i skatt av sina kommuninvånare på den sist tjänade hundralappen. Genom det kommunala skattestoppet kan de här kommunerna inte kompensera sig genom att höja skatten. Låt oss ta exempelt Danderyd, som år 1991 har en utdebitering 11,65 kr. Danderyd betalar som alla andra kommuner en allmän skatteutjämningsavgift på i år 79 öre och dessutom en särskild skatteutjämningsavgift, denna s.k. Robin Hoodskatt, på hela 14 kr. på varje beskattningsbar hundralapp som är intjänad i kommunen. Summerar man detta får man en förlust på 3 kronor och 14 öre på varje intjänad hundralapp för i år. Detta, herr talman, är inte rimligt. Tar man dessutom med avräkningsskatten blir det ännu värre. Lägger man därtill de höjningar som regeringen föreslagit på de olika skatteavgifterna för nästa år, blir situationen ännu värre för dessa kommuner. För oss moderater är den här frågan ganska enkel, eftersom vi anser att den här typen av beskattning av kommunerna inte skall finnas över huvud taget. Bort med den! Men majoriteten har inte ens velat reflektera över möjligheten att ta bort marginaleffekten, där kommunen tvingas betala mer än vad man får in på den sist tjänade hundralappen i kommunen. Detta tycker jag är anmärkningsvärt, herr talman! Jag skulle vilja veta vad herr Arne Andersson i Gamleby har för försvar för detta. Kan man verkligen som gammal kommunalpolitiker acceptera ett sådant system, där man tar ut mer i avgift än kommunen får in? Vi moderater har alltid talat för att man skall ha en så låg kommunal skattesats som möjligt, att man skall sänka de höga kommunalskatterna när man kan göra det. Vi moderater vill därför att den kommunala utdebiteringen sänks i de kommuner som har särskilt hög kommunalskatt, dvs. över 17 kr. Vi vill att dessa kommuner skall få ett extra skatteutjämningsbidrag på 50 % av skattesänkningen det år som man genomför en sänkning. Det är speciellt motiverat av att det ordinarie skatteutjämningssystemet har stimulerat höjningar, något som pressat upp de kommunala skattesatserna i stället för att hålla dem nere på en låg nivå.

Det gäller majoritetens rädsla för analyser av konsekvenserna för kommuner och landsting av regeringens propositioner. Mona Saint Cyr har i år framfört samma krav som hon har gjort tidigare i en motion om behovet av konsekvensanalyser av regeringsförslagen. Vi stöder den motionen tillsammans med folkpartiet liberalerna och centern. Vi tycker nämligen att det är högst rimligt att regeringen försöker leva upp till de krav som regeringen själv ställer på de statliga myndigheterna i den s.k. begränsningsförordningen när det gäller konsekvensberäkningar av olika beslut. Majoritetstexten i utskottet går, liksom tidigare år, oss delvis till mötes, men man avstår från att föreslå riksdagen att ge regeringen detta till känna, och därmed blir det inget resultat utan allt blir vid det gamla. Det tycker jag, herr talman, är symptomatiskt för socialdemokratisk politik.

Herr talman! Jag vill till Arne Andersson i Gamleby bara säga att det som oroar oss moderater mest när det gäller den kommunala ekonomin är att den kommunala konsumtionen har ökat betydligt mer än vad som är förenligt med en balanserad utveckling av samhällsekonomin. Den utvecklingen har pågått under många år. Visserligen har det år efter år påpekats i finansplanen att nivån har varit för hög. I år har man krupit ned litet grand i förhållande till tidigare och sagt att ökningen skall bli 1 %. Det sade man i januari. Nu i slutet av april när kompletteringspropositionen presenterades talas det om 0,5 %. Arne Andersson uppfattade alldeles riktigt att detta visar att även regeringens uppfattning i denna fråga närmar sig den moderata. Men jag saknar att Arne Andersson inte drar lärdom av detta och säger att det är riktigt och att det bör bli på det här sättet. I stället säger han att det inte är troligt att man kommer ned till den nämnda nivån. Jag fick intryck av att Arne Andersson önskade att volymexpansionen skulle uppgå till ungefär 1 %. Detta oroar mig, eftersom det visar att det bland socialdemokraterna finns ett ointresse för att hålla den kommunala expansionen nere. Därmed uppstår automatiska störningar i samhällsekonomin. Det är vi överens om. Sedan sade Arne Andersson någonting som förvånade mig. Han sade att han inte är övertygad om att det har varit en negativ produktivitetsutveckling inom den kommunala sektorn. Det finns undersökningar som visar på motsatsen, hette det. Ja, det finns enstaka sådana undersökningar, men man kan verkligen betvivla deras sätt att arbeta metodologiskt, och det finns otroligt många fler undersökningar som visar på motsatsen, nämligen att utvecklingen har varit utomordentligt dålig och i regel negativ. Detta är ett allvarligt bekymmer, för om det fortsätter kommer ju den totala kakan i kommunsektorn att krympa. I stället borde man som sagt försöka se till att produktivitetsutvecklingen blir positiv. Om den kan öka med 1--2 % om året, blir det en bättre utveckling än för närvarande då man har en 0 procentig utveckling realt sett i volym i kommunerna. Man får ju ändå mera till godo än om man har ingen produktivitetsutveckling alls vid en

Herr talman! Rune Rydén har förmodligen missuppfattat mitt inlägg, vilket jag beklagar. När det gäller den kommunala volymtillväxten har jag sagt att det var skillnad mellan budgetpropositionen och kompletteringspropositionen, och jag angav också orsakerna till det. Med den skrivning som finns i budgetpropositionen är det helt klart att man kunde förvänta sig en justering i kompletteringspropositionen -- det kan inte vara något märkvärdigt. Att den justeringen sedan är neddragen och närmar sig förslag som ligger ännu lägre bör moderaterna inte tillskriva sig alltför stora fördelar av. Det finns inget ointresse från socialdemokratin i fråga om att se till att få ett system som ger kommunerna ett ekonomiskt underlag och rättmätiga resurser av de samlade samhällsresurserna. Det är detta vi håller på att samverka till en lösning av i den kommunalekonomiska kommittén, men det är inte så enkelt. Många förenklar det hela och säger att alla problem nu skall lösas. Problemen kan lösas, men det måste till mycket samstämmighet, mycket samordning och förståelse för att det i slutändan skall bli ett bra resultat. Hittills ser det ut som att det skall bli möjligt, och jag hoppas att slutprodukten får denna inriktning. Beträffande Lars-Ove Hagbergs resonemang vill jag säga att jag självfallet delar uppfattningen att det vore önskvärt att de samhällsekonomiska resurserna gav möjligheter till påspädningar. Men oavsett var man tar resurserna och balanserar dem, är det i den totala samhällsekonomiska omslutningen omöjligt att i det här avsnittet plötsligt dra på med stora insatser. Då skulle det bli snedvridningar i det stora sammanhanget, som vi i alla andra sammanhang säger att vi måste hjälpas åt att balansera. Under den övergångsperiod som vi nu upplever får vi godta de här anpassningarna, för att så småningom komma rätt igen. Till Ivar Franzén: Jag tycker kanske att det som står i de centerpartistiska motionerna om Robin Hoodskatten är ganska klart. Det är också på den grunden som jag har uppfattat centerns allmänna hållning. Men det är möjligt att vad som sägs i motionerna inte överensstämmer med den centrala centerinriktningen och med verkligheten. Till sist till Carl Frick: Jag kan konstatera att Carl Fricks farhågor beträffande det kommunala självstyret är helt obefogade. Jag uppfattade också att Carl Frick ansåg att det var på det sättet.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg gör sina deklarationer utifrån, från min sida sett, felaktiga utgångspunkter. Socialdemokraterna har alltid prioriterat de socialpolitiska frågorna. Vi har drivit dem hårt och lagt fram omfattande förslag i strid med icke minst de borgerliga partierna i denna kammare. Det har uppstått en ekonomisk situation i detta samhälle som gör det nödvändigt att stanna upp och vidta vissa justeringsåtgärder för att uppnå balans i den totala ekonomin, och då har även vissa sociala frågor fått stå tillbaka under någon kort period. Jag förutsätter att de förändringar som nu pågår i olika sammanhang, och som jag deltar i, bl.a. i den kommunalekonomiska utredningen, skall skapa en grund för en rättvis bidragsgivning och överförande av resurser från stat till kommun. Detta är nu inte så enkelt. Ett och annat parti föreslår att riksdagen plötsligt, med kritik från kommunerna, i dag eller i morgon skall fatta ett beslut om att förändra i det regelsystem som skall tillämpas redan nästa år. Vi vet att Ivar Franzén i andra sammanhang har riktat kritik mot detta. Jag tror att det kanske är bäst att låta sådana ändringar anstå tills vi får en samlad överblick över möjligheterna att i det nya bidragssystemet arbeta bort de negativa inslagen, såsom exempelvis delar av Robin Hoodskattesystemet. Flera talare har uttalat sig på denna punkt. Jag är medveten om att det med Robin Hood-systemet har uppstått brister som man inte riktigt har kunnat överblicka.

Herr talman! Detta är en av de sista gångerna riksdagen behandlar länsstyrelsefrågor innan den nya länsstyrelsereform som kallas den samordnade länsförvaltningen genomförs den 1 juli i år. Det kunde ha varit en spännande dag, där man från olika håll redovisat sina förändringar och vad man ser fram emot. Men olika regeringsförslag under det senaste året, bl.a. inom skolan och vägväsendet, har tagit musten ur många länsstyrelsers förnyelsearbete. Man är också försiktig med kostnaderna. Visserligen anslås under nästa budgetår 32 milj.kr. för att täcka kostnader för bl.a. flyttningar och dessutom drygt 8 milj.kr. för överförande av fiskenämndernas verksamhet till länsstyrelserna. Men man vet på förvaltningarna att besparingskrav kommer, och man vill därför vara försiktig med att dra på sig nya kostnader. Det blir nu den enskilda länsstyrelsens styrelses ansvar att besluta om nämndorganisationen. I det län som jag kommer från, Kalmar län, har man valt att tills vidare inrätta endast en nämnd: lantbruksoch fiskenämnden. Detta minskar givetvis förtroendemannainflytandet väsentligt. Det är därför viktigt att noga följa arbetet inom övriga områden och ifrågasätta, om det medborgerliga inflytandet visar sig bli alltför ringa. Länsstyrelserna fick för några år sedan i uppdrag av civildepartementet att undersöka vilka förenklingar som kunde göras i arbetet, regler som kunde tas bort etc. Praktiskt taget ingenting kom ut av denna enkät. Inom vissa områden ökar i stället arbetsbelastningen starkt. Planbesvären har t.ex. blivit fler med nya PBL. Regionalekonomiska enhetens arbete ökar i takt med nedgången i konjunkturen. Många företag ansöker om stöd i olika former. Länsanslagen är en stor tillgång, men de utredningar och bedömningar som enheten gör är också viktiga. De skapar ett underlag för länsstyrelsens arbete i näringslivsfrågor och för initiativ till att stödja utvecklingen i länet. Att bevaka kommunikationsfrågorna som ett led i länets utveckling är en av länsstyrelsens huvuduppgifter i samarbete med vägförvaltningen. Om denna förvaltning försvinner som självständig enhet i flera län, måste behandlingen av de viktiga infrastrukturfrågorna diskuteras. Vissa län har redan tagit beslut om en ny organisation även på detta område, medan andra avvaktar riksdagens beslut. Nu förslås i kompletteringspropositionen en ny översyn för förenkling av arbetet. Vi kan bara hoppas att denna leder till mer av rationalisering än den enkät som jag tidigare nämnde. Detta behövs för att klara den ökade arbetsbelastningen inom bl.a. de områden som jag redan nämnt, till vilka jag också kan lägga det sociala området och de två områden beträffande vilka vi har avgivit reservationer. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har alltså på två punkter yrkat tillägg till regeringens förslag till länsstyrelseanslag. Liksom tidigare år vill vi förstärka miljövårdsenheterna, främst för arbete med den s.k. gröna naturvården. Till detta vill vi anslå 20 milj.kr. Den landskapsvårdande uppgiften och det förhållandet att vi har fler naturreservat pressar miljövårdsenheterna hårt, och vi vill ge dem denna förstärkning. Likaså ökar behovet av att skydda kulturmiljöer och av att ta vara på värden från en svunnen tid, vilka annars helt kan försvinna. Regeringen har tillfört medel för två biträdande länsantikvarietjänster. Folkpartiet liberalerna yrkar på ytterligare två, något som centern instämmer i. Regeringen bör tillsammans med riksantikvarieämbetet besluta var tjänsterna skall placeras. De län som nämns i reservationen -- Värmland och Kronoberg -- har stort behov av att få detta bidrag till handläggningen av sina fina kulturmiljöer. Två språkforskare som nyligen analyserat riksdagsledamöternas sätt att tala tycker att vi är för opersonliga i dag. På 40-talet kunde politiker gå upp och tala utifrån egna erfarenheter. Jag ber därför att utifrån mina erfarenheter få säga att hjärtat naturligtvis klappar litet extra för den värmländska kulturen. Jag stöder reservationerna 1, 2 och 8 vid bostadsutskottets betänkande 14 och yrkar bifall till reservationerna 2 och 8. Innan jag slutar vill jag ta upp en fråga som inte finns med i dagens betänkande men som ofta debatteras, nämligen länsindelningen. Framtidsministern Odd Engström uttalade för en tid sedan att ''länsstyrelserna några år in på 2000 talet har utvecklats till spännande arbetsplatser där man kan följa samhällsutvecklingen från bästa utkiksplats. Länen är färre och det har utkristalliserats ett antal regioner, som samverkar över nationsgränsen med andra regioner i det nya Europa som kommer efter EG och Efta.'' Han fortsätter: ''Utvecklingen kommer att växa fram långsamt och stabilt under en 15-årsperiod. Några hastiga förändringar blir det inte.'' Regeringen har följt upp detta uttalande genom att i dagarna tillsätta en utredning som skall se över länsindelningen i landet. Man skall också studera relationerna mellan länsstyrelserna, landstingen och kommunerna. Det är bra att man tar upp dessa frågor. Länen har tyvärr i dag i vissa fall en regional struktur som inte gynnar det praktiska arbetet. Men det är viktigt att man inte som regeringen har gjort i fråga om den samordnade länsförvaltningen kommer med flera budskap samtidigt. Länsstyrelserna har i många fall en mycket viktig funktion i dag. Som ledamot av en länsstyrelse tycker jag att jag kan instämma med Odd Engström och säga att länsstyrelserna redan i dag är en spännande plats, där man har utblick över länet. Vi måste försöka bevara de viktiga funktioner som länsstyrelserna har och få ut det bästa av dem i en kommande omdaning.